Herr talman! Ida Drougge har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stoppa diskriminering baserad på kön vid landets universitet och högskolor samt på vilket sätt jag arbetar långsiktigt för att motverka diskriminering vid landets universitet och högskolor. Vidare har interpellanten frågat om jag ämnar ta upp problemet med diskriminering baserat på kön inom ramen för den expertgrupp för jämställdhet i högskolan som nyligen aviserats.Jag vill börja med att tacka Ida Drougge för att hon lyfter fram dessa angelägna frågor. Vi är en feministisk regering, och arbetet för ökad jämställdhet är en av våra viktigaste frågor.När det gäller universitet och högskolor har regeringen som målsättning att kvinnor och män ska kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär, vilket tyvärr inte är verkligheten i dag. Fortfarande är till exempel alltför få av professorerna kvinnor, och andelen kvinnliga professorer ökar för långsamt.När det gäller enskilda fall ska, som interpellanten vet, varken regeringen eller jag uttala oss om dessa.I flera olika författningar finns regleringar om jämställdhet vid universitet och högskolor. Högskolelagen anger till exempel att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid ska iakttas och främjas i lärosätenas verksamhet. Vidare framgår av diskrimineringslagen, utöver förbud mot diskriminering, att universitet och högskolor är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat kön för både anställda och studenter.Det kan nämnas att en utredning har sett över frågan om hur reglerna om så kallade aktiva åtgärder mot diskriminering kan effektiviseras. Den frågan bereds nu i Regeringskansliet. Det finns också flera myndigheter som arbetar med dessa frågor, både genom uppföljning och genom främjande arbete gentemot våra lärosäten.Jag följer kontinuerligt hur lärosätena arbetar med jämställdhet. Jämställdhetsfrågorna står i fokus för en feministisk regering. De ska genomsyra alla politikområden, så också högskole och forskningspolitiken. Redan i regeringsförklaringen lyfte statsministern till exempel fram att forskningsanslagen ska fördelas mer jämställt och att andelen kvinnliga professorer ska öka.

Herr talman! Det är bra att statsrådet har koll på utredningar och på de lagar och förordningar som gäller. Men det är inte lagen jag frågar om och behöver hjälp att ha koll på, utan jag undrar vad statsrådet vill göra när högskolor och universitet bryter mot lagen.Sverige är ett förhållandevis jämställt land. När The Economist undersöker och rankar kvinnors ekonomiska möjligheter placeras Sverige på första plats, som det land i världen där kvinnor har störst ekonomiska möjligheter.Min uppfattning är dock att jämställdheten är absolut och inte relativ. När vi ser att människor på grund av sitt kön ges olika möjlighet till karriär, lön och utbildning är det ett problem, oavsett vad andra länder gör. Ingen ska behöva bli bortsorterad från arbetslivet eller från högskolan på grund av kön eller etnisk bakgrund. Men så är fallet i dag.Det är som sagt bra att statsrådet har koll på det arbete Alliansen påbörjade och att hon följer utvecklingen. Men det spelar liten roll om man samtidigt inte föreslår åtgärder och reagerar när negativa saker uppmärksammas. Det exempel jag tog upp i min interpellation var ju tyvärr bara ett exempel av flera.En granskning från Centrum för rättvisa visar att mer än hälften av landets 31 statliga högskolor och universitet under de senaste fem åren har diskriminerat och alltså brutit mot diskrimineringslagen. Vidare uppger mer än vart fjärde lärosäte att de tänker fortsätta med detta i olika former under kommande år.Enligt diskrimineringslagen är det olagligt att öronmärka en plats åt en person med ett visst kön eller att välja en person med sämre meriter framför en med bättre meriter. Rättsläget är kristallklart. Ändå ser vi gång på gång att det sker.Jag upplever att jag inte får något svar av statsrådet. Därför, herr talman, vill jag åter fråga statsrådet vad hon ämnar göra åt saken.Om ingenting föreslås börjar man ju undra, och jag tvingas nästan tro att statsrådet tycker att det är bra att landets högskolor och universitet bortser från lagen och att statsrådet tror att vi kan uppnå jämställdhet genom att bortse från grundläggande demokratiska principer. Hur kan man då kalla sig för en feministisk regering?

Om vi hade gått på kompetens före kön hade Sverige varit ett mer jämställt land. Därför tycker jag att dessa frågor är otroligt viktiga, och jag skulle gärna vilja ha svar från statsrådet.
Herr talman! Jag svarade just på den fråga som jag tycker att Ida Drougge själv svarade på. Rättsläget är väldigt klart, och dessutom har vi domstolar som dömer i sådana frågor. Vi har också en myndighetsutövning, och precis som jag sa i mitt svar har vi inte rätt att lägga oss i dessa saker. De ska skötas av domstol eller genom myndighetsutövning.Det finns inget som är oklart när det gäller lagstiftningen på dessa områden. Däremot är fortfarande bara 24 procent av professorerna kvinnor, medan 76 procent är män.Jag delar helt uppfattningen att det är strikta meriter och kompetens som ska avgöra om man ska komma i fråga för anställning och hur forskningsanslagen ska fördelas. Tyvärr är det inte alltid så. Det finns diskriminerande understrukturer. Det är precis det vi vill titta på genom att bland annat ha en expertgrupp för jämställdhet men också ge ett tydligt jämställdhetsintegreringsuppdrag till alla våra lärosäten.Jag utgår från att inte heller du, Ida Drougge, är nöjd med fördelningen och med att det går så långsamt. Det var bland annat den förra regeringens arbete som pekade på att det inte fungerar och att det inte alltid är strikt meritbedömning eller kompetens som ligger till grund för hur både forskningsanslag och anställningar fördelas. Vi måste därför intensifiera arbetet.De projekt som genomförts och den uppföljning som Statskontoret fick i uppdrag av den förra regeringen att göra visar att det tyvärr inte går framåt, trots att det är fler kvinnor på grundutbildningen. Därför får vi utgå från att det fortfarande försiggår en könsdiskriminering som vi behöver uppmärksamma.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerI flera år har andelen kvinnor som läser på högskolor och universitet legat på 60 procent. Antalet kvinnor har sedan ökat ganska kraftigt om vi ser på utbildningar som läkarutbildningen, tandläkarutbildningen och juristutbildningen.Kvinnor är vinnare när man mäter kriterier för kunskap.

Man hade inte ens kollat på hans ansökan, enbart på grund av att han var man.Men i de allra flesta fall där man har använt liknande system och principer är det kvinnor som nekats rätten till grundutbildning. De har nekats möjligheten att komma in på en utbildning över huvud taget just för att de är tjejer, till förmån för att killar med lägre kunskap och lägre meritpoäng ska komma in i stället.Vi måste ta fasta på de grundläggande principerna. Om man bortser från dem kan det inte bli jämställt eller rättvist.

Herr talman! Man kan tycka att det är tandlöst att vi inte lägger oss i domstolsprocesser, men det är faktiskt så det är tänkt att fungera. Varken folkvalda eller regeringen ska lägga sig i dem. Här stiftas lagar, och den lagen står vi bakom. Det är den som ska följas, och det är domstolar som ska se till det.Jag blir lite bekymrad när jag hör Ida Drougge. Hon verkar tro att det här kommer att lösa sig med tiden, bara för att vi har fått in fler kvinnor i grundutbildningen. Så är inte fallet. Det har gått väldigt långsamt.Sedan 1999 har andelen kvinnliga professorer ökat från 12 till 24 procent.

Det är det arbetet som vi i regeringen nu tänker se till att fullfölja. Detta pågår varje dag, och strikta meriter är inte grunden för alla typer av anställningar eller forskningsanslagstilldelning.Det går långsamt, och det kommer inte att lösa sig automatiskt med tiden om man inte jobbar aktivt med jämställdhetsintegrering. Det är det vi tänker göra.
Herr talman! Jag menade självklart inte att statsrådet ska lägga sig i domstolsprocesser eller enskilda fall - givetvis inte. Det vore väldigt oansvarigt.Jag tror absolut inte att detta kommer att lösa sig av sig självt. Däremot tror jag att det är stor skillnad när det gäller att uppmuntra kvinnor eller män att göra akademisk karriär eller söka vissa tjänster och att medvetet kontakta kvinnor som man vet är kvalificerade när man utlyser tjänster och uppmana dem att söka.Det finns många saker man kan göra för att få fler kvinnor att göra akademisk karriär. Men att säga att kön på ett tidigt stadium ska kunna vara ett hinder för att bli antagen tycker jag inte är rätt. Det är detta interpellationen handlar om. Vi vet att många högskolor och universitet bryter mot lagen och använder sig av olika typer av kvotering när de ser över ansökningar. De tittar inte ens på ansökningar där könet är fel och kollar inte på meriterna. Det tycker jag är fel.Jag tycker att expertgruppen behöver se över dessa system.

Herr talman! Jag vill passa på att tacka för en bra interpellation om ett angeläget ämne. Man kan bara beklaga att ni under de åtta år då ni satt i regeringen inte tittade djupare på alla de möjligheter som du säger finns.

Vi tänker se till att jämställdheten ökar när det gäller anställningar och forskningsanslagens fördelning men också se vad vi kan göra för att bryta könsstereotypa mönster och uppfattningar. Det är vad detta arbete ska göra. Vi avser inte att ändra på någon lag som har stiftats här i riksdagen utan står helt bakom diskrimineringslagen och utgår också från att den fungerar i domstolsprövningar.